Fru talman! Sara Seppälä har frågat mig om jag har för avsikt att arbeta för en liknande lagstiftning i Sverige som den jag hänvisade till fredagen den 31 mars 2017, det vill säga forced marriage protection order. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande och som det är av yttersta vikt att samhället markerar med kraft mot. Vi kan aldrig acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med eller att det ingås äktenskap med barn. Lagstiftningen måste ge tydligt uttryck för detta, och myndigheterna måste ha rätt verktyg och väl utvecklade arbetsmetoder för att vi ska komma till rätta med de problem som finns. Sedan 2014 finns det särskilda straffbestämmelser i brottsbalken om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Barnäktenskap är i hög utsträckning ett tvångsäktenskapsproblem. Straffbestämmelserna har utformats med detta i åtanke. Genom bland annat införandet av dessa straffbestämmelser har en kraftig förstärkning av skyddet mot tvångs och barnäktenskap skett. Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv redovisade sitt slutbetänkande i höstas. Utredningen lämnar förslag om införande av en särskild straffbestämmelse om ett barnäktenskapsbrott. Utredningen bedömer att ett särskilt barnäktenskapsbrott skulle ge ett tydligt besked från lagstiftarens sida om att barnäktenskap inte kan tolereras. När det gäller möjligheten att förhindra utresa för barn som riskerar att utsättas för äktenskapstvång har utredaren analyserat det engelska systemet. Utredningen anser att det finns ett behov av att, i skyddande syfte, kunna inskränka möjligheten att resa utomlands för barn som riskerar att föras ut ur landet för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller utsättas för könsstympning. Utredningen föreslår därför att ett utreseförbud införs i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. För att vara effektivt bör ett sådant utreseförbud vara straffsanktionerat och medföra inskränkningar av möjligheten att erhålla och inneha pass. Utredningen föreslår dels att den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud, eller främjar att ett barn reser utomlands i strid med ett sådant förbud, ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år, dels att passhinder och skäl för passåterkallelse ska uppstå för ett barn som har meddelats ett utreseförbud. De föreslagna ändringarna i passlagen medför även att pass ska kunna omhändertas och spärras i dessa situationer. Utredningens betänkande har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 28 maj 2019. Regeringen kommer nu att gå igenom remissinstansernas synpunkter och därefter ta ställning till det samlade beredningsunderlaget.
Fru talman! Tack för svaret, Morgan Johansson! Fru talman! Det här är inget nytt problem. Dessutom är det tyvärr ett stort problem, som drabbar många flickor och kvinnor i dag. Jag har själv vuxit upp med detta i bakgrunden och har fått uppleva att människor i min närhet utsatts för mer eller mindre påtvingade äktenskap. Jag växte upp i en Stockholmsförort med en kurdisk pappa och fick se detta runt om mig i vårt svenska samhälle. Jag upplevde på nära håll hur flickor försvann eller tvingades ingå äktenskap som de själva inte hade valt - flickor som litade på sin familj och som behövde stöd och kärlek från sina anhöriga men som i stället tvingades in i äktenskap mot sin vilja och utsattes för övergrepp, flickor som utsattes för fruktansvärda handlingar som ett barn inte ska behöva genomlida. Fru talman! Det är fruktansvärt att se hur man kan behandla barn som om de vore ens egna ägodelar. Det gör ont i mitt hjärta att detta sker i Sverige. Det är märkligt att vi 2019 fortfarande inte har en lag som gör det straffbart att vara gift med ett barn. Självklart ska föräldrar som för ut flickor ur Sverige för att gifta bort dem i andra länder straffas hårt för det. När jag nu lyssnar på Morgan Johanssons svar blir jag bekymrad över att statsrådet snarast verkar vilja skjuta upp lagstiftningen så länge som möjligt. Dessutom är det ett urvattnat förslag som skickats på remiss. I mars 2017 talade Morgan Johansson om fem års fängelse för dem som inte berättar var deras dotter är. Nu är det plötsligt förvandlat till bötesstraff och möjligen upp till ett års fängelse, ett straffvärde som är lägre än hälften av straffvärdet för misshandel eller stöld och som ligger långt under de tre år som ska vara minimistraff för våldtäkt. Trots att unga flickor gifts bort mot sin vilja, blir bestulna på hela sin framtid och ofta utsätts för både fysiskt och sexuellt tvång i ett annat land verkar regeringen helst vilja jämföra det med ringa misshandel. Att flickor gifts bort mot sin vilja har alltså ungefär samma straffvärde som att ge någon en örfil - en örfil, Morgan Johansson! Är det verkligen rimligt? Dessutom får örfilen inte ge bestående märken, för då är det misshandel av normalgraden och dubbelt så högt straff som för den förälder som skickar sitt barn utomlands för att giftas bort. Unga invandrarflickors liv verkar helt enkelt inte ha något högt värde enligt regeringen, som gärna kallar sig själv feministisk men som nu när det verkligen gäller inte vill agera och än mindre stå upp för unga flickors rättigheter. De bestämmelser om äktenskapstvång som Morgan Johansson hänvisar till ska skydda unga flickor, men det gör de inte. När 9 000 vuxna män som ljugit om sin ålder riskerade att tvingas lämna Sverige tog det bara några månader att få fram en lagstiftning som skulle skydda dem. När det däremot är omyndiga invandrarflickor som tvingas lämna Sverige är regeringen inte alls lika intresserad av att ingripa. Jag skulle vilja fråga Morgan Johansson vad detta ointresse beror på. Är det att det är omyndiga barn det handlar om, eller är det kanske att det är flickor och inte pojkar? Varför prioriterar regeringen inte invandrarflickors trygghet lika mycket som vuxna afghanska mäns?
Fru talman! Vi säger ofta att våra barn är en gåva, och det är de ju på många sätt. Men vi äger dem inte. Våra barn är egna individer som har egna rättigheter, inte något slags bihang till familjen. Så var det tidigare. Även i Sverige fanns faktiskt en gammaldags, konservativ hållning som gick ut på att barnen på något sätt var just ett bihang till familjen och där familjen också hade inflytande över vem som gifte sig med vem. Man skulle ibland para ihop så kallade fina familjer med varandra. Det förekom faktiskt också i vårt land. Detta har vi brutit med. Det har vi gjort till följd av ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav där vi successivt har städat ut alla dessa typer av gammaldags, konservativa värderingar ur vårt samhälle. Dit ska vi inte tillbaka igen. När vi ser sådant dyka upp i andra sammanhang, som andra etniciteter eller andra religioner, måste vi vara väldigt tydliga och tala om vilka värderingar som gäller i Sverige. De mänskliga rättigheterna är odelbara. Det spelar ingen roll vilken etnicitet eller religion vi talar om; du har rätt att själv bestämma vem du ska gifta dig med eller om du inte ska gifta dig alls, vilken religion du ska ha eller om du inte ska ha någon religion alls. Dessa rättigheter är odelbara, och de måste gälla för alla på samma sätt. Det gäller också den här problematiken. Vi har gjort väldigt mycket under senare år för att bekämpa denna typ av hedersrelaterad kriminalitet och skärpa lagstiftningen på området. Som jag sa i mitt svar införde vi 2014 en särskild kriminalisering när det gäller barn och tvångsäktenskap, och nu ser vi också hur lagföringarna i dessa ärenden kommer. Då togs också möjligheten bort att få dispens för att gifta sig när man är under 18 år. Lagstiftningen som innebar att man kunde få sådana dispenser hade vi haft under väldigt lång tid, men den möjligheten är nu borta. Vi har också täppt till ett hål i lagstiftningen vad gäller erkännandet av barnäktenskap. Det gjorde vi så sent som förra året. Äktenskapstvång kan ge ett straff på upp till fyra års fängelse. Numera är också försök, förberedelse och stämpling till äktenskapstvång kriminaliserat. Dessutom införde vi ett nytt brott som heter vilseledande till äktenskapsresa, vilket innebär att det nu också är kriminaliserat att förmå någon att resa utomlands för att tvångsgiftas bort. Den kriminaliseringen gäller faktiskt även om det inte ens har ingåtts något äktenskap; detta innebär att själva utresan är förbjuden. De lagändringarna genomförde vi. Men vi kom samtidigt fram till att det inte var tillräckligt och att vi behövde göra en ytterligare översyn. Det var det jag talade om i interpellationsdebatten 2017. Jag sa att vi behövde göra ytterligare saker och se på hur andra länder hanterar det här. Därför beslutade vi om en sådan översyn, och den har nu resulterat i ett antal lagförslag, bland annat om möjligheten att spärra pass och att belägga barn, som i de här fallen riskerar att utsättas, med utreseförbud. Då kriminaliserar vi dem som bryter mot utreseförbudet. Där har vi bland annat tittat på det brittiska systemet. Sara Seppälä talar om straffskalor här, och då ska man veta att allt sexuellt utnyttjande, all våldtäkt mot barn och allt som har med detta att göra är kriminaliserat sedan lång tid tillbaka med rejäla straffskalor. Jag var faktiskt själv med om att införa det särskilda lagrummet när det gäller våldtäkt mot barn, vilket har en rejäl straffskala. När det gäller att bekämpa den typen av sexuellt utnyttjande av barn lägger vi inte fingrarna emellan.
Fru talman! Jag känner inte att Morgan Johansson riktigt svarade på varför regeringen anser att invandrarflickors liv är så mycket mindre viktiga än andras. Faktum kvarstår att regeringen faktiskt föreslår att straffvärdet för att gifta bort sin underåriga dotter i ett annat land och sedan vägra uppge för myndigheterna vad som hänt är att jämföra med att ge någon en örfil. Att ta ifrån en liten flicka hela hennes liv och hela hennes framtid är alltså knappt straffbart. Det ger bötesstraff och maximalt ett års fängelse medan en misshandel ger upp till två års fängelse och alltså enligt regeringen är dubbelt så hemskt som att gifta bort sitt barn i ett annat land. Fru talman! Så här inför sommaren är det tyvärr många barn som kanske inte kommer tillbaka efter sommarlovet. Med tanke på att detta har varit ett problem under många år kan man inte låta bli att ifrågasätta regeringens passivitet. Redan 2017 sa Morgan Johansson att han ville införa en lag som ställer krav på föräldrar och släktingar att berätta var deras unga flickor är någonstans. Då hänvisade han till Storbritannien och den lag som ger upp till fem års fängelse om man inte berättar var ens barn befinner sig. Den lagen är till för att skydda flickorna från att bli bortgifta. I dag har knappt halva 2019 gått, och nu är Morgan Johansson plötsligt inte alls intresserad av att döma någon förälder särskilt hårt om de väljer att gifta bort sin dotter i annat land. I stället är det som regeringen lägger fram en lättmjölksprodukt som knappast kommer att avskräcka någon. Det man i praktiken säger är att det inte är ett allvarligt brott, utan böter är normalt ett tillräckligt straff för att ta ifrån en ung flicka hela hennes liv och framtid. Samtidigt skickar man också signaler via myndigheter att flickor från andra kulturer inte ska räkna med samhällets stöd, som när Jämställdhetsmyndigheten tar upp att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck inte bör användas i läroplanstexterna då det kan upplevas som utpekande. Vi ska inte ens gå in på den numera tillbakadragna foldern om att vara gift med ett barn i Sverige. Utöver det finns dessutom mängder med små signaler i andra lagar och regeltexter, som när regeringen nyligen tyckte att det var viktigt att barn skulle kunna skriva äktenskapsförord eller att man har skapat särskilda regler för barnbidrag till gifta barn. Det straff man nu lägger fram, på maximalt ett års fängelse och i normalfallet böter, är inte vad jag önskat. Jag anser att detta ska ge ett hårt och långt fängelsestraff. Med tanke på att vi är överens om att straffet för våldtäkt ska vara minst tre år undrar jag varför Morgan Johansson tror att de svenska flickor med invandrarbakgrund som gifts bort i andra länder plötsligt skulle vara frivilliga under bröllopsnatten. Vad får regeringen att tro att flickor från andra kulturer har en läggning som gör att de vill ha sex med okända män som andra har valt åt dem i främmande länder?
Fru talman! En våldtäkt är en våldtäkt oavsett var den begås - om den begås i Sverige eller i andra länder och om den begås av en person som man har tvingats att gifta sig med eller om den begås av annan person. Det är precis samma straffrättsliga regler som gäller. Straffrätten ser också lika allvarligt på alla de fallen alldeles oavsett vad det handlar om. Vi skärpte sexualbrottslagstiftningen så sent som den 1 juli förra året. Bland annat införde vi ett oaktsamhetsbrott och en samtyckesreglering. Vi skärpte också straffen för de grova våldtäkterna, och vi kommer att skärpa straffen för våldtäkter av normalgraden också. Men den som har sex med en person mot dennes vilja begår ett brott. Då är det en våldtäkt alldeles oavsett vem som begår våldtäkten. Det är viktigt att klara ut det i den här debatten. Fru talman! Jag anklagades för passivitet. Vid den interpellationsdebatt som vi hade om det här 2017 aviserade jag att vi skulle göra en översyn av den lagstiftning som kom på plats 2014. Jag sa att den lagstiftningen var bra men att den behövde förstärkas ytterligare. Då nämnde jag bland annat de verktyg som finns i Storbritannien där man har till exempel utreseförbud, som det nu finns ett förslag om i betänkandet, och möjlighet att dra in pass, vilket också är en del av det förslag som nu kom. Vi beslutade om översynen, och betänkandet kom i höstas. Varför har vi då precis skickat detta på remiss nu under våren 2019? Svaret är naturligtvis att något av det första Sara Seppälä gjorde när hon kom hit till riksdagen var att vara med i en opposition som avsatte regeringen utan att ha en plan för hur en ny regering skulle kunna se ut. Det innebar att hela hösten gick utan att vi i praktiken kunde ta några politiska initiativ. När vi sedan kom tillbaka igen till regeringsmakten i januari kunde vi fortsätta med de här processerna som vi nu är mitt uppe i. Förra veckan gick remisstiden ut för det nya lagförslaget, och vi kommer att arbeta vidare med det. Förslaget innebär, i de bärande delarna, utöver utreseförbud och möjligheten att dra in pass också en särskild straffskärpningsgrund, det vill säga att brott med hedersmotiv ska straffas hårdare än andra brott. Till exempel kommer en misshandel eller ett människorov med hedersmotiv i framtiden att betraktas som ett värre brott än ett misshandelsbrott utan ett sådant motiv. Varför? Jo, därför att de här situationerna ibland handlar om att man har hela släkten emot sig, eller i vart fall stora delar av den, och man är därför helt ensam. Därför måste lagstiftaren se strängare på den typen av brott än på andra brott. Det ligger också i förslaget. Remisstiden gick som sagt ut förra veckan. Vi kommer att arbeta med ett lagförslag under sommaren och början av hösten. Jag räknar med att vi ska kunna ha ett skarpt lagförslag färdigt under hösten, som sedan ska kunna träda i kraft i svensk lagstiftning under nästa år. På det här sättet skärper vi synen på den här typen av brott. Ingen ska behöva tvivla på med vilket allvar regeringen ser på de här brotten. Behöver vi göra ännu mer, och behöver vi göra mer också när det gäller straffskalorna, är jag naturligtvis öppen för det. Det är en process som vi kommer att ha framöver, och det här är en fråga som vi kommer att arbeta mycket aktivt med under den kommande mandatperioden.
Fru talman! Morgan Johansson försöker verkligen få det att låta som att regeringen agerar mot att flickor gifts bort utomlands. Men verkligheten säger något helt annat. Under de fem år som den socialdemokratiska regeringen nu har suttit har ingenting gjorts för att förhindra att flickor förs ut ur landet. Trots att det gjorts utredningar som till och med påtalat behovet av snabba åtgärder händer väldigt lite. Att skylla på att det normalt tar lång tid håller inte när man samtidigt kan lagstifta om vuxna afghanska män som borde kunna ta vara på sig själva och den lagen plötsligt är klar på några månader. En lag för att skydda unga invandrarflickor däremot klarar man inte av att få fram på fem år. Det som sedan verkar komma är inget annat än spel för galleriet. Bötesstraff för att gifta bort sin dotter i annat land kommer, ärligt talat, knappast att avskräcka någon. Fru talman! Jag har en 14-årig dotter. När jag tittar på henne kan jag inte förstå hur regeringen kan stå så handlingsförlamad. Hon är verkligen inte giftasvuxen. Men hon ska få gifta sig med den hon själv väljer när tiden kommer och hon är vuxen och myndig. Vi behöver en tydlig lag som gör det olagligt att vara gift med ett barn i Sverige och som innebär att man får ett långt fängelsestraff om man gifter bort sitt barn i ett annat land. Fru talman! Jag kommer att kunna gå hem i kväll och känna att jag har gjort vad jag kan för alla barn som riskerar att giftas bort under sommaren. Det kommer inte Morgan Johansson att kunna göra.
Fru talman! Det är klart att man kan stå här och säga att ingenting har gjorts. Men vi har en ny lag sedan 2014, sedan fyra år tillbaka. Nu börjar vi se lagföringar utifrån den, dessutom med fängelsestraff i domarna. Alltså fungerar lagstiftningen som finns. Men jag tycker att man ska göra den ännu starkare. Det är precis därför jag har tillsatt en översyn och har sagt: Vad mer är det vi behöver göra för att kunna undvika och förebygga de här situationerna? Vad mer behöver vi göra för att sända en tydlig signal till dem som överväger den här typen av agerande om att man om man gör på det sättet kommer att drabbas av straffsanktioner? Det har aldrig någonsin varit tillåtet att gifta sig med 14-åringar, som Sara Seppälä hänvisar till. Men om det skulle ske i Sverige kommer man att dömas inte bara utifrån den vanliga lagstiftningen när det gäller sexuella övergrepp och våldtäkt utan också enligt en särskild lagstiftning som gäller våldtäkt mot barn. Den har en rejäl straffskala. Vi har alltså skärpt synen på alla sexuella övergrepp gentemot barn och vuxna. Det kommer vi att göra ytterligare under de kommande åren. Utöver det som vi talar om här när det gäller straffrätten vill jag nämna det som vi har gjort i övrigt för att förebygga. Vi har sett till att kvinno och tjejjourer har mer pengar att röra sig med än någonsin tidigare. Det innebär större möjligheter för den som utsätts för olika typer av förtryck eller för mäns våld mot kvinnor, alldeles oavsett vilken etnicitet det handlar om, att få konkret skydd. Vi går också in med ytterligare pengar till Utrikesdepartementet för att man ska kunna bli bättre på att förebygga att barn förs ut ur Sverige. Men om barn har rest ut ur Sverige ska man kunna hjälpa till att helt enkelt få hem dem igen. Fru talman! Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med det här under den kommande mandatperioden. Det är en av våra högprioriterade frågor.